Herr talman! Vi har — därom torde de flesta vara ense — ett otillräckligt bostadsbyggande i vårt land. Riksdagen har också tidigare i vår gjort ett principuttalande om behovet av en ökad bostadsproduktion, utan att då närmare redovisa hur detta skall uppnås. I motionen 2694 har vi från moderata samlingspartiet redovisat konkreta förslag för att stimulera bostadsbyggandet. Vi har bl.a. föreslagit att man bör vidga möjligheten att erhålla statliga lån även i de fall då det uppstår överkostnader. Sådana accepteras nu endast i mycket begränsad omfattning. Utskottsmajoriteten avvisar vårt förslag, som enligt utskottsskrivningen ”syftar till att underlätta byggandet av bostadsrättshus och småhus med stora överkostnader”. Vem har påstått det? ”Dessa överkostnader skulle” — fortsätter utskottet — ”dels inte vara hinder för lån och dels grunda särskilda prioriterade krediter med en utformning som gör dem tillgängliga endast för personer med stark betalningsförmåga.” Jag undrar om utskottsmajoriten kan tala om för mig var det står i vår motionsskrivning. Utskottsmajoriteten avvisar vårt förslag på ett både felaktigt och märkligt sätt. Vad förslaget syftar till är att främja bostadsbyggandet — öka lånemöjligheterna även för icke kapitalstarka personer. De kapitalstarka kan i allmänhet klara sina finansieringsproblem. Den av oss föreslagna tilläggsbelåningen skulle dessutom ha den fördelen att statsbudgeten inte skulle belastas med ytterligare räntesubventioner. Tilläggsbelåningen skulle, det framhålls i motionen, inte ges en sådan utformning att den enbart skulle te sig positiv för låntagaren. Därmed skulle de av oss föreslagna lånemöjligheterna inte bidra till några lyxbyggen. Däremot skulle de kunna bidra till ett ökat såväl villabyggande som byggande av flerfamiljshus, och det var ju detta som riksdagen uttalade sig för. Utskottsmajoriteten yrkar även avslag på vårt förslag om att avskaffa markvillkoret, vilket enligt vår mening i hög grad begränsar enskilda och önskvärda insatser på bostadsområdet. Enligt utskottsmajoriteten skulle vårt förslag ”innebära ett uppgivande av tidigare godkända förutsättningar för att fullfölja ett bostadssocialt inriktat byggande”. Herr talman! Detta är ett påstående som till nöds skulle kunna accepteras i en illa underbyggd valbroschyr men som är utomordentligt anmärkningsvärt i ett utskottsbetänkande, accepterat som majoritetsskrivning inte bara av socialdemokraterna utan även, förvånansvärt nog, av centerns och folkpartiets utskottsledamöter. När det sedan gäller det enskilt finansierade bostadsbyggandet är jag medveten om att några ramar inte har preciserats. Däremot utgick man i budgetpropositionen från att det skulle röra sig om 5 000 lägenheter. Vi har även på denna punkt önskat markera behovet av en högre ambitionsnivå. Utskottsmajoriteten avvisar på alla punkter moderatförslaget, som verkligen skulle kunna bidra till ett ökat bostadsbyggande. Man gör det utan att själv presentera några egna lösningar. Detta är att beklaga, för i annat fall kunde vi ha fått en debatt om vilka vägar vi skall gå för att stimulera bostadsproduktionen. Som det nu är har vi ställt konkreta förslag som avvisats av utskottet. Det vore intressant om utskottets talesman försökte ge konkreta förslag på vad utskottet vill göra i stället. Jag yrkar, herr talman, bifall till moderatreservationen fogad till civilutskottets betänkande nr 40.

Herr talman! Vi har i utskottet behandlat den moderata motionen ganska kortfattat. Det tycker jag är förklarligt; vi har alldeles nyligen haft en bostadspolitisk debatt i kammaren då vi gått igenom bostadsbyggandets omfattning och villkoren för bostadsbyggandet. Då underströk utskottet det angelägna i att bostadsbyggandets omfattning inte skulle gå ned utan att regeringen på olika sätt skulle verka för ett ökat bostadsbyggande. Det var vi med undantag av regeringsföreträdarna ense om. Jag tänker som talesman för utskottet inte ta upp någon ny bostadspolitisk debatt med anledning av den här motionen, som har väckts av moderaterna med anledning av kompletteringspropositionen. Per-Olof Strindberg sade att det inte står någonstans i motionen att de föreslagna åtgärderna skulle få de effekter utskottet anger. Vi är medvetna om att det inte står i motionen.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
Herr talman! Riksdagen har efter det att vi hade den förra bostadspolitiska debatten uttryckt önskemål om ett ökat bostadsbyggande. Moderata samlingspartiet har tagit riksdagen ad notam och försökt visa på vägar för att genomföra ett ökat bostadsbyggande. Jag tycker det är förvånansvärt att utskottet har avvisat de förslagen så enkelt. Det skulle vara intressant att få veta vilka bostadssociala mål man skulle äventyra genom att följa förslagen i den moderata motionen.

Herr talman! I den här propositionen lägger regeringen fram ett förslag om vad man kallar kontraktsvård av narkotikamissbrukare som har begått brott. Det gäller en försöksverksamhet, som skall bedrivas vid Ulleråkers sjukhus och som beräknas omfatta ett 50-tal personer under en treårsperiod. De som kan komma i fråga är personer som har begått brott, vilka kan föranleda fängelsestraff, och som missbrukar narkotika. Lagförslaget öppnar en möjlighet för domstolen att förklara målet vilande, om den åtalade går in i försöksverksamheten. Anledningen till att det kallas kontraktsvård är att missbrukaren får skriva under ett kontrakt, där han förklarar sig villig följa en behandlingsplan. Själva kontraktet har dock ingen som helst rättslig betydelse. Bedömer däremot vårdinstitutionen, dvs. Ulleråkers sjukhus, att missbrukaren inte fullföljer behandlingsplanen, tas målet upp inför domstol på nytt och avgörs. Även om behandlingsplanen fullföljs, skall målet förr eller senare avgöras, och den åtalade riskerar ett kännbart straff. Anknytningen till Ulleråkers sjukhus gör att det i stort sett bara är personer från Uppsala och Stockholms län som kan komma i fråga. Förslaget är utformat efter modell av det civil commitment-system som finns i vissa av USA:s stater. Det är en behandlingsform, om vars resultat det råder mycket stor tveksamhet. Detta återspeglas också i att det bland remissinstanserna finns mycket delade meningar om huruvida den föreslagna försöksverksamheten bör startas eller inte — detta trots att man har inskränkt sig till en ren myndighetsremiss och inte gett organisationer som RFHL, KRUM, RSMH och ALRO möjlighet att yttra sig. Samtliga dessa organisationer kan genom sina erfarenheter förväntas inta väl genomtänkta ståndpunkter till förslaget. Kritiken mot den föreslagna försöksverksamheten är väsentlig. Man har från olika håll hävdat att förslaget strider mot principen att brottmål skall avgöras så snart som möjligt. Vidare har anförts att det blir en lagstiftning som bara kommer att beröra personer som bor i en viss del av landet. Härtill kommer att målet ändå skall avgöras och att det kan komma att ske mitt under pågående behandling. Det finns då inga garantier för att inte straffet kan komma att bli kännbart och innebära frihetsberövande, vilket kan leda till att hela behandlingsarbetet spolieras. Socialstyrelsen har i sitt remissvar också hävdat att försöksverksamhet av det här slaget, om den skall genomföras, samtidigt bör bedrivas vid flera skilda institutioner för att möjliggöra en större objektivitet i resultatvärderingen. Vpk delar dessa uppfattningar. När brottmål hålls vilande vid domstol, innebär detta en risk för rättssäkerheten, och det kommer framför allt att drabba dem som av olika anledning inte klarar att fullfölja behandlingsplanen. Hela systemet med kontraktsvård kommer f. ö. att rubba rättssäkerheten och likheten inför lagen. Bara ett fåtal kan välja en vårdform som kan komma att påverka påföljden för brottet. Herr talman! Det framgår av utskottets skrivning att utskottet är mycket tveksamt till hela frågan om kontraktsvård. Utskottet pekar på att förslaget utsatts för en delvis hård kritik både i den allmänna pressdebatten och av lagrådets ledamöter. Utskottet säger på s. 3 att man i stora delar ställer sig bakom denna kritik. Man har invändningar av principiell natur och ifrågasätter om denna verksamhet kan vara förenlig med vedertagna rättsgrundsatser. Utskottet anmärker också på att förslaget strider mot principen att brottmål skall avgöras så fort som möjligt. Invändningarna har enligt utskottets mening avsevärd tyngd. Ändå går utskottet med på förslaget. Det tycker jag är anmärkningsvärt efter den mycket kraftiga kritik som utskottet har levererat mot förslaget. Det är tydligt att man resonerat som så att ändamålet helgar medlen, och sedan bortser utskottet från rättssäkerheten, likheten inför lagen och andra principiella invändningar. Det råder inget tvivel om att det inom kriminalvården måste utvecklas metoder för att påverka narkotikamissbruket. Men vpk tycker inte att det torftiga förslag som presenteras i propositionen, vars hållpunkter är ett vilande hot om fängelsestraff, 6-8 veckors klinisk behandling och därefter poliklinisk kontroll av eventuella återfall i missbruk, kommer att ha några betydelsefulla behandlingseffekter. Vi är övertygade om att bättre resultat kan nås genom att man ger ytterligare resurser för att skapa drogfria avdelningar vid fängelserna. Det är nämligen ett faktum att alla missbrukare som i dag dömts till fängelsestraff och som uttryckligen vill komma till drogfria avdelningar för att ta sig ur sitt missbruk inte kan få plats på det fåtal avdelningar som finns. Vidare måste stora resurser tillföras för att bygga ut kriminalvårdens öppna behandlingshem, där man når goda resultat. Vidare måste behandlingen inom kriminalvården ges en konkret arbetsrehabiliterande inriktning. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 2677.

Herr talman! Det är inte svårt att hitta kritiska infallsvinklar när man går att bedöma detta förslag om s.k. kontraktsvård av narkomaner som begått brott. Det framgick av Inga Lantz anförande att såväl under remissbehandlingen av den särskilda departementspromemorian, som utarbetats i ämnet, som vid lagrådets genomgång av förslaget har det framkommit mycket allvarliga invändningar både från narkomanvårdssynpunkt och med avseende på lagstiftningens utformning. Självklart är att de båda utskott som i riksdagen har berett ärendet, socialutskottet och justitieutskottet, har tagit starkt intryck av den kritik som framförts. Det är också riktigt, som Inga Lantz antydde i sitt anförande, att utskotten är tveksamma intill gränsen av ett avstyrkande. Jag har ingenting att erinra mot den beskrivning som Inga Lantz gett av lagförslaget. Det var en objektiv och god skildring av det.

Utskottet har den uppfattningen att det är angeläget att man prövar olika metoder, även okonventionella sådana, för att om möjligt komma fram till en förbättring av läget. Det är ingen inom justitieutskottet som har inbillat sig att man med det här förslaget skulle uppnå annat än i bästa fall ett ringa bidrag till lösning av problematiken. Men även sådana bidrag menar utskottet att man måste ta vara på. Nöd bryter lag, säger man. Det är kanske inte en helt adekvat beskrivning av den aktuella situationen, även om den kanske är litet bättre än Inga Lantz talesätt att ändamålen helgar medlen. Det är dock faktiskt så att nöden på detta område är så stor att man kan försvara att vi temporärt bryter mot principer som man i andra fall finner det angeläget att slå vakt om. I sin avslagsmotion har kommunisterna utan närmare motivering påyrkat att riksdagen hos regeringen skall begära vissa resursförstärkningar — och detta har Inga Lantz här upprepat. Det kan man naturligtvis alltid önska sig. Någon nyhet är det inte heller.

Även i övrigt — naturligtvis bortsett från avslagsyrkandet — är förslagen i kommunistmotionen tillgodosedda, och utskottet har inte funnit anledning att föreslå riksdagen att göra någon särskild framställning till regeringen om saken. Herr talman! Låt mig avslutningsvis, när jag nu yrkar bifall till utskottets hemställan, än en gång understryka att det är två omständigheter som har föranlett utskottets ställningstagande, nämligen dels narkotikasituationen på kriminalvårdens anstalter, dels det förhållandet att det rör sig om en till tre år begränsad försöksverksamhet.
Herr talman! Bertil Lidgard instämmer nästan till alla delar i mitt anförande och vitsordar att mycket allvarliga invändningar har förekommit mot detta lagförslag och att man har varit tveksam intill gränsen av ett avstyrkande. Det är svårt att förstå att man ändå har avstyrkt vpk-motionen och tillstyrkt detta förslag om man är så tveksam till förslaget som man säger att man har varit vid behandlingen. Bertil Lidgard hänvisar till att narkotikasituationen är så svår. Vi menar att man då måste vidta andra åtgärder, som jag sade, t.ex. att ge ökade resurser för att få fler drogfria avdelningar inom våra fängelser, att se till att vi får fler och bättre behandlingshem för narkotikamissbrukare. I detta lagförslag frångår man ju principen om allas likhet inför lagen. Vidare frångår man principen om att det faktum att någon är påverkad inte skall inverka på rättsbedömningen. När behandlade man t.ex. en alkoholpåverkad person annorlunda vid en straffmätning? Det är så mycket i detta förslag som är fel, och det är förvånande, med tanke på vad Bertil Lidgard har sagt, att man inte har tillstyrkt vpk-motionen och tagit konsekvenserna av den mycket stora tveksamheten.
Herr talman! Inga Lantz talar om att man borde tillföra institutionerna ytterligare resurser. Det är faktiskt på det sättet, och det framgick av mitt som har begått brott anförande, att den saken hanterade vi här i riksdagen tidigare i våras, och då hade det från regeringens sida uttalats att man skulle öka de resurser som ni begär i kommunistmotionen. Från utskottets sida ser vi detta som en liten påplussning, ett litet försök, som skall ge ett ringa bidrag men dock kanske ett bidrag till lösningen av ett problem som är mycket stort och mycket skrämmande.
Herr talman! Vad jag förstår så finns det redan i nuvarande lagstiftning möjlighet att göra upp en sådan här behandlingsplan inom 34 §. Jag tycker mig se hela debatten och utskottets betänkande som en kapitulation till följd av att man inte har lyckats skapa vettiga alternativ inom kriminalvården. Och för den sakens skull sätter man alltså rättssäkerheten ur spel, vilket är väldigt allvarligt.

Herr talman! Det Inga Lantz säger om § 34-möjligheterna låter bestickande.

Vid prövningen av arrendeavgiftens storlek i en förlängningseller villkorstvist skall enligt förslaget bl.a. arrendeställets avkastningsförmåga kunna beaktas. Om den begärda avgiften är för hög i förhållande till avkastningsförmågan, skall avgiften sättas ned till skäligt belopp. Vidare föreslås att jordägaren inte längre skall ha ovillkorlig rätt att överta brukandet av arrendestället vid arrendetidens utgång. En förutsättning för övertagandet skall vara att det inte är obilligt mot arrendatorn att arrendeförhållandet upphör.

Herr talman! Den proposition om ändring i arrendelagstiftningen som ligger till grund för det lagutskottsbetänkande som vi nu behandlar har till huvudsakligt syfte att stärka arrendatorernas besittningsskydd. Det är i och för sig ett lovvärt syfte, som vi i så gott som alla delar ställer oss bakom. Men det är viktigt att det sker en rimlig avvägning mellan jordägarens rätt att träffa dispositioner över den mark han äger och arrendatorns rätt att förfoga över jorden. Förskjuts avvägningen för mycket åt det ena eller det andra hållet motverkas lagens syfte. Anser jordägaren att det t.ex. inte lönar sig att arrendera ut jorden eller att det lagstiftningsvägen läggs alltför stora hinder i vägen för honom att få arrendeförhållandet upplöst, blir han i fortsättningen ovillig att lämna ut sin jord till arrende. Utbudet av arrendejord kommer då att minska kraftigt till nackdel för alla de arrendatorer som är i behov av sådan jord. Det krävs alltså en finstämd avvägning mellan dessa olika berättigade intressen. Eftersom lagens utformning alltså är av stor betydelse från jordbrukspolitisk synpunkt borde det ha varit en självklarhet att det utskott i riksdagen som har att bedöma jordbruksfrågor fått yttra sig i ärendet, innan det avgörs av kammaren. Till min förvåning avstyrkte lagutskottet under ärendets handläggning min begäran om att inhämta jordbruksutskottets synpunkter på lagförslaget. Vi får alltså nu klara oss utan den värdefulla bedömningen. Men jag vill framhålla att det är anmärkningsvärt att utskottet motsatt sig ett yrkande om en allsidig belysning av ett svårbedömt ärende. Det har gått mer känsla än förnuft i behandlingen av den här frågan, vilket jag allvarligt beklagar. Från moderat håll har vi i utskottet haft vissa erinringar mot propositionen, vilket framgår av reservationerna till betänkandet. Det gäller först den lagtekniska utformningen av reglerna om bestämmande av arrendeavgift vid förlängning av arrendeavtal. Här stöder vi propositionens förlag till alla delar och finner det egendomligt att folkpartiets företrädare i utskottet inte har ställt sig bakom förslaget från den egna regeringen utan har gett sitt bifall till socialdemokraternas och centerpartiets ändringsförslag. Vi moderater menar alltså att justitieministern i propositionen gjort en riktig bedömning då det gällt att utforma reglerna i 9 kap. 9 §. Han har där följt de principer som sedan länge är godtagna när det gäller nyttjanderätter. Det innebär att arrendeavgift skall utgå med skäligt belopp och att den arrendeavgift som jordägaren fordrar skall godtas om den inte är oskälig. Genom denna utformning uppehålls sambandet mellan reglerna för hyra och arrende.

I reservationen 1 har vi utförligt redovisat skälen för vårt ställningstagande liksom de också framgår av vad justitieministern har framhållit i propositionen. Jag vill bara här understryka att den föreslagna lagbestämmelsen, som övriga i utskottet haft lagtekniska invändningar mot, har godtagits av lagrådet som ju just har att granska lagförslag från juridisk-tekniska synpunkter. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 1. För den enskilda människan är rätten att äga betydelsefull. Vi har i vårt samhällssystem under århundradenas lopp värnat om äganderätten. Inte minst har våra jordägande bönder självständigt slagit vakt om den och värjt sig för angrepp och inskränkningar i rätten att bestämma över sin egendom. Självfallet är äganderätt inte ett statiskt begrepp, utan äganderättens innebörd växlar, men i äganderätt tror jag att de flesta av oss lägger in möjligheten och rättigheten att disponera över det ägda inom vissa av samhället snävt angivna gränser. Till äganderätt av jord hör rätten att själv bruka jorden. Det är därför viktigt att den som av olika skäl arrenderat ut sin jord har möjlighet att återfå brukningsrätten till sin egen jord. I nuvarande lagstiftning anges att jordägaren har rätt till sin utarrenderade jord om han gör sannolikt att han själv, hans make eller avkomling skall bruka arrendestället. I propositionen görs nu följande tillägg: ”och det ej är obilligt mot arrendatorn att arrendeförhållandet upphör”. Till utveckling av vad som avses med denna bestämmelse anför justitie ”Om tvisten gäller ett s.k. historiskt arrende, dvs. om arrendatorn och hans släkt under flera generationer har brukat arrendestället, torde ofta ett avbrott i rätten till förlängning kunna betraktas som obilligt. Också i fråga om andra gårdsarrenden torde det i många fall kunna anses obilligt, om arrendatorn måste lämna en trakt, där han och hans familj har rotat sig. Ett för arrendatorn obilligt resultat kan vidare inträffa, om arrendet utgör arrendatorns huvudsakliga försörjningsunderlag och det på grund av t.ex. arrendatorns höga levnadsålder inte verkar troligt att han skall kunna få ett nytt stadigvarande arbete inom regionen.

Jordägaren kan alltså i dessa fall, som jag ser det, inte återfå sin jord. Utskottet har något mildrat justitieministerns uttalande i betänkandet — men inte särskilt mycket. Jag frågar, i likhet med en stiftsjägmästare vid utskottets hearing i Halmstad: ”När skall egentligen en jordägare kunna få tillbaka brukningsrätten över sin jord?” Jag förstår inte att denna fråga inte oroat centerpartiet, som vid behandlingen av ärendet visat en märkvärdig ensidighet. I moderata samlingspartiet kan vi inte godta den föreslagna lagstiftningen, som i praktiken medför att jordägaren utesluts från möjligheten till självinträde. Vi förordar alltså den nuvarande lydelsen av bestämmelsen. Jag vill i detta sammanhang påpeka, vilket inte framgår av propositionen, de komplikationer som kan uppstå i förhållande till den nya jordförvärvslagen. Eftersom den lagen bygger på att förvärvstillstånd endast skall ges till den som själv kommer att bruka en fastighet, kan tillstånd tänkas komma att vägras när omständigheterna på arrendatorns sida är sådana att den nye jordägaren inte kan antas få självinträde. Detta kommer att medföra jordbrukspolitiska konsekvenser som jordbruksutskottet borde ha fått yttra sig över.

Det kan också finnas anledning att pröva, om inte någon form av ersättning bör utgå till en arrendator som tvingas flytta från arrendestället på grund av jordägarens självinträde. En sådan ersättning skulle kunna omfatta arrendatorns utgifter och besvär i samband med avflyttningen men inte innefatta någon kompensation för ideell skada. Arrendelagskommittén kunde lämpligen enligt vår uppfattning ta upp dessa frågor i samband med sitt fortsatta utredningsarbete. Vi har därför i reservation 2 sagt, att vi anser att riksdagen bör ge regeringen detta till känna. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2. Från moderat håll brukar vi fästa stor vikt vid att lagar inte ges tillbakaverkande effekt. Vi är principiellt emot retroaktiv lagstiftning. Vi stöder därför hellre propositionens förslag beträffande övergångsbestämmelser — även om vissa invändningar kan resas också mot dem — än de av utskottet i övrigt angivna förslagen. Även här har folkpartiets företrädare i utskottet övergivit regeringens proposition och sällat sig till de andra partierna, som inte skyggar för att utvidga retroaktiviteten. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 5 liksom till de olika följdreservationerna 3, 4, 6 och 7. Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker att det är beklagligt, att justitieministern inte funnit för gott att delta i debatten och utveckla skälen för regeringens ställningstagande, särskilt i de frågor där moderata samlingspartiet som enda parti har stött regeringens förslag. Det hade varit värdefullt.

Herr talman! Jordfrågan och jordreformerna har varit en av de mäktigaste hävstängerna för sociala omvälvningar i modern tid. I en rad av världens länder är så fallet alltjämt. Till jordfrågans centrala avsnitt hör arrendeproblemet. Sverige har på detta område haft en delvis egenartad utveckling, som återspeglas i dagens situation och problem. I flertalet länder i västra Europa var skiftesoch jordreformerna kopplade till genomgripande politiska och rättsliga reformer, som upplöste feodalismen; en utveckling som var influerad av franska revolutionen. I Sverige blev det snarare så, att skiftesreformerna styrdes av de stora jordägarna, vilket gjorde att andra delar av det man brukar kalla bondefrigörelsen hölls tillbaka. Bl. a. medförde detta att frälsets landbönder missgynnades, något som man alltjämt kan se vissa spår av i dagens arrendefråga. 40 96 av landets jordbruksmark är arrenderad, och arrendejorden ökar både absolut och relativt. Det är alltså ingen liten fråga. Ändå har det gått ganska trögt med att söka förbättra arrendatorernas ställning. De har varit ställda mot väggen genom att de saknat inlösningsrätt. Efterkrigstidens jordbruksrationalisering har gynnat de större jordägarna. Den alltmer utbredda markspekulationen har också gradvis ogynnsamt påverkat arrendatorernas utgångsläge gentemot jordägarna. Nu finns det ju arrendatorer och arrendatorer. Stora jordarrenden utgör inte ett socialt problem. Mindre arrendatorer som arrenderar av mindre ägare befinner sig kanske inte heller som regel i någon svårare underlägsenhetsposition. Men de mindre arrendatorerna under storgodsen, under kyrkan och kronan —där ligger problemets verkliga kärna, och där behövs genomgripande reformer. Regeringens förslag till ny arrendelag var mot denna bakgrund en rätt märklig produkt. Man påstod sig vilja förbättra arrendatorernas trygghet. Det skulle väsentligen ske på två sätt: genom att stärka det s.k. obillighetsrekvisitet och genom att göra möjligheterna till ägarens självinträde något snävare. Det såg för all del snyggt ut. Men verkningarna härav skulle sedan neutraliseras genom förändringar när det gällde arrendeavgifterna. Här sökte regeringsförslaget öppna väg för en långt mer ohämmad marknadsliberalism än som traditionellt har präglat arrendelagstiftningen. Detta hade med all säkerhet lett till en ytterligare legitimering av de oroande höjningar av arrendena och av det stigande godtycke man kunnat observera från många stora jordägares sida. Det skulle ha omintetgjort verkningarna av det stärkta formella rättsskyddet. Lagutskottet har här utfört en behjärtansvärd handling. Man har så att säga huggit av det ena huvudet på denna trehövdade drake. Genom dessa ändringar när det gäller bestämmelserna om arrendeavgiftens fastställande har man avvärjt den fara som låg i att arrendeavgifterna skulle anpassas till en ofta sned och spekulativ marknadsprissättning. De moderata klagomålen är ju ett bevis så gott som något på att arrendatorerna härigenom faktiskt har fått det bättre. Historiskt är ju arrendeavgiften snarast en sorts jordränta och egentligen inte ett pris, som fluktuerar såsom produktpriser och egendomspriser. Det är därför ett betydelsefullt ställningstagande till arrendatorernas förmån som har gjorts av utskottet i denna tid när chockhöjningarna av arrenden duggar tätt från de stora jordägarna. Det är alltså bra att utskottet motsatt sig den ohämmade marknadsprissättningens princip. Förändringarna ligger i linje med en del av de krav som framförts bl.a. i vpk:s motion 2638. Vi tar i denna motion också upp den mer långsiktiga frågan om hela arrendeinstitutionen och hur man på ett mer genomgripande sätt skall lösa problemen för de mindre arrendatorerna under godsen, kyrkan och kronan. Utskottet påpekar att dessa frågor är föremål för utredning. Vi får säkert många tillfällen att återkomma till detta problem. Med hänsyn till hur situationen nu är skall vi därför inte yrka bifall till vår motion 2638 i de delar där den inte tillgodosetts av utskottet. Herr talman! Jag vill passa på att utdela en liten sommarblomma, om också bara en symbolisk sådan. Den går till lagutskottet och dess kansli för dess både sakligt grundliga och rättvisande sätt när det gäller att referera och behandla motioner. I en del andra sammanhang har bl.a. vi vpk-are märkt att motioner kan bli oerhört summariskt avfärdade, ibland tyvärr i en anda som man knappast kan missförstå. Lagutskottets korrekta behandlingsordning väcker därför inte bara vår respekt. Den ger dessutom enligt vår mening ett bidrag till en bättre information om hur riksdagsfrågor står åt det betydande antal medborgare som ute på allmänna bibliotek och i andra sammanhang intresserar sig för att läsa riksdagens handlingar. Jag skall nu övergå till en andra vpk-motion som är aktuell i ärendet, nr 312. Där yrkas att man skall införa en friköpsrätt för tomtmark upp till 0,25 hektar. Detta förslag tar sikte på att förbättra boendetryggheten för arrendatorer med hus på ofri grund. På de privata godsen och även under kyrka och krona finns en kategori arrendatorer, som i fall de tvingas frånträda sina arrenden eller på grund av ålder inte orkar fortsätta med brukandet lätt kan komma i problematiska situationer, därför att deras bostäder står på ofri grund. Det handlar om människor, som vanligen är i mycket små omständigheter, som har strävat på sina arrenden under knappa villkor, som aldrig har fått särskilt mycket i sitt liv av samhälleliga förmåner eller stöd. Tvärtom har de tillhört dem som lättast löpt risk att komma i vägen för de stora jordägarnas godtyckliga dispositioner. Vi har haft en del elakartade och socialt stötande rättsfall, med avhysningar eller påtvingade avflyttningar. Det finns här uppenbarligen en lucka i lagen, där godsägarmakten kan göra sig bred på de svagas och de gamlas bekostnad. Den luckan borde man snarast täppa till. Nu hänvisar utskottet också i denna fråga till den sittande utredningen, den som skall behandla bl.a. friköpsoch inlösningsfrågor. Vi tycker knappast att en sådan fördröjning hade varit nödvändig. Utredningen skall ju nämligen behandla de egentliga jordarrendeproblemen. Visserligen berör den fråga vi tagit upp människor ur arrendatorernas krets, men den är inte någon egentlig jordarrendesfråga utan en bostadsfråga, ty den handlar om bostadstomt, inte om jordbruksmark i reell mening. Därför borde den ha kunnat föranleda ett separat initiativ. Åtminstone tycker vi att man kunde ha beledsagat den med någon meningsyttring eller något uttalande från utskottet. Vi är besvikna på de olika partierna på den här punkten. Socialdemokraterna talar ju gärna om tryggheten i boendet och framträder som de breda folklagrens förespråkare i bostadsfrågor. Vi frågar oss varför man då inte har försökt stärka dessa människors ställning mot godsägargodtycket. Centern, som ju säger sig slå vakt om en levande landsbygd, borde, tycker vi, haft intresse av att förbättra tryggheten för dessa människor, som ju oftast är starkt förankrade i sin bygd och för vilka det kan vara en tragedi att tvingas flytta. Också moderaterna, som i dagarna är ute och talar för villaägarna och som ständigt säger sig vilja slå vakt om den lille mannen och hans hus inte minst sjöng Inger Lindquist en ganska vacker liten aria på det temat här i dag — hade ju haft chansen att inte bara göra propaganda utan en praktisk insats. Vi tycker det är synd att man inte gjorde det. Detta är, om man försöker bortse från det partipolitiska, en angelägen sak, som man mycket väl kan stödja utifrån mycket olika ideologiska utgångspunkter och motiveringar och där vi därför i kammaren hade kunnat enas om en lösning, som hade varit präglad av rättvisa och billighet för en alltför ofta bortglömd grupp av människor, som med sitt hårda arbete har bidragit till att hålla detta land gående. Jag yrkar bifall, herr talman, till vpk-motionen 312.

Herr talman! Att Jörn Svensson överlämnade en blomma till lagutskottet och dess kansli har vi givetvis noterat med tacksamhet. Det är inte heller första gången som Jörn Svensson har funnit anledning att uttala sig positivt om lagutskottets arbete. Det känns riktigt att få säga det i sammanhanget. Med anledning av det som sagts här har jag känt mig uppfordrad att något närmare beskriva bakgrunden till tillkomsten av det föreliggande förslaget. Men innan jag går in på detta finns det anledning att något förklara lagutskottets bedömning av procedurfrågan, som Inger Lindquist tog upp. Vi har funnit att om vi skulle tillstyrka Inger Lindquists och moderaternas yrkande, skulle det innebära en helt ny princip. Vi skulle i fortsättningen nödgas remittera praktiskt taget varje ärende; lagutskottet är ju av den karaktären att det faktiskt skulle bli nödvändigt att skicka de allra flesta ärendena till olika utskott, vilket skulle betyda en fördröjning. I det här sammanhanget skulle saken dessutom ha komplicerats av att vi icke skulle ha kunnat få upp frågan till behandling under vårriksdagen. Vi har ansett de reformer som regeringen har lagt fram förslag om så angelägna att det i första hand måste bedömas som viktigt att den här frågan kunde avgöras under våren. Eftersom det skulle omöjliggöras om vi hade remitterat förslaget till jordbruksutskottet, avböjde lagutskottets majoritet en sådan åtgärd. Det är alltså bakgrunden, och jag har velat säga det med hänsyn till att Inger Lindquist tog upp den här procedurfrågan. Regeringens proposition om ändring i arrendelagstiftningen, som vi nu behandlar, är en fortsättning på det reformarbete som i olika etapper pågått för att stärka arrendatorernas rättsskydd. Den bygger i hög grad på det delbetänkande som arrendelagskommittén avgav 1978. I detta lade kommittén fram ändringsförslag beträffande arrendevillkoren vid förlängning av arrendeavtal och ändring av reglerna i fråga om jordägarens rätt till självinträde. Vidare behandlades dödsbos besittningsskydd och uppsägningsförfarandet. Det är riktigt att frågan om uppsägningsförfarandet inte finns med i propositionen. Regeringen har i stället i början av det här året gett arrendelagskommittén tilläggsdirektiv om att göra en förnyad genomgång av förslaget till en reform av uppsägningsförfarandet. Vissa andra frågor kommer kommittén också att behandla i sitt fortsatta arbete. Det är således tre viktiga frågor som behandlas i den här propositionen: arrendeavgiftens storlek vid förlängning av arrendeavtalen, jordägarens rätt att överta brukandet av arrendestället vid arrendetidens utgång — det s.k. självinträdet — och slutligen frågan om dödsbos möjlighet att behålla arrendestället den tid som behövs för avveckling. Utöver de här förslagen har utskottet också föreslagit en komplettering av övergångsbestämmelserna. Som bekant råder det avtalsfrihet i fråga om arrendeavgiftens storlek när en ny arrendator tillträder ett arrende. Vad den här ifrågavarande lagstiftningen om arrendeavgiften reglerar är således frågan om förlängning av ett arrendeavtal. Det ter sig i och för sig ganska naturligt. Men även när det gäller förlängning av arrendeavtalet ankommer det på jordägaren och arrendatorn att i första hand försöka komma överens om storleken av den arrendeavgift som skall gälla för den nya arrendeperioden. Kan man inte komma överens, ankommer det på arrendenämnden att bestämma arrendeavgiften till skäligt belopp. Det är detta som regleras i jordbalkens 9 kap. 9 §. Den fråga som i hög grad diskuterats gäller huruvida rådande marknadsförhållanden skall få fälla avgörandet vid fastställande av arrendeavgiften. Arrendelagskommittén kritiserade i sitt betänkande den nuvarande marknadsprincipen. Kommittén menade att ett arrendejordbruk på sikt inte kunde bära en större arrendekostnad än vad arrendeställets normala avkastning medgav. Därför borde man, menade kommittén, ta större hänsyn än f.n. till arrendeställets avkastningsförmåga vid prövning av arrendeavgiftens skälighet. Vidare framhöll kommittén att man vid avkastningsvärderingen måste utgå från arrendeställets normala avkastningsförmåga och inte från den faktiska avkastningen, som ju är beroende bl.a. av arrendatorns större eller mindre driftighet. Kommittén framhöll vidare att avkastningsförmågan bara var en av riktpunkterna för arrendenämndens bedömning. Vid avgiftsbestämningen måste man också ta hänsyn till sådana omständigheter som arrendetidens längd och övriga avtalsvillkor. I propositionen framhålls på s. 14 att det är naturligt att arrendenämnden vid en sådan här skälighetsprövning tar hänsyn till att arrendeavgiften måste kunna bäras av arrendeställets avkastning. Departementschefen biträder därför arrendelagskommitténs förslag att avkastningsförmågan bör kunna tjäna som en riktpunkt vid bedömningen, och då bör det vara fråga om arrendeställets normala avkastningsförmåga. I propositionen ansluter sig departementschefen också till kommitténs övriga ståndpunkter, dvs. att även andra faktorer utöver den normala avkastningsförmågan måste vägas in. Departementschefen framhåller också att då avkastningsberäkningarna kan ge oklara resultat kan det bli ofrånkomligt för arrendenämnderna att vid en helhetsbedömning av arrendeavgiftens skälighet i viss utsträckning också söka ledning av marknadens bedömning av arrenderättens värde. När det gäller den lagtekniska utformningen anser departementschefen att man bör bygga vidare på den teknik som efter hand utvecklats av arrendenämnderna, dvs. att avgiften bör knytas till vad arrendatorerna i allmänhet kan antas vara villiga att betala i avgift. Vidare framhåller departementschefen att reglerna bör avfattas så, att de passar in i jordabalkens övergripande regler om arrende och hyra. I enlighet härmed föreslås i propositionen att nuvarande regler i 9 kap. 9 § jordabalken skall bibehållas. I den regeln sägs att arrendeavgiften vid förlängning av avtalet skall utgå med skäligt belopp och att den avgift som jordägaren fordrar skall godtas, om den icke är oskälig. Denna huvudregel kompletteras sedan i förslaget med bestämmelser om vad som skall anses oskäligt. I tre motioner, den socialdemokratiska nr 2603, den centerpartistiska nr 2604 och kommunistmotionen 2638, kritiseras, som nämnts tidigare, detta förslag till utformning av lagparagrafen. I såväl den socialdemokratiska motionen som i centermotionen föreslås att riksdagen i stället skall anta arrendelagskommitténs förslag till lydelse av denna paragraf. Och motivet är att med den utformning som paragrafen fått i propositionen kommer även i fortsättningen de rådande marknadsförhållandena att vara bestämmande för arrendeavgiftens storlek. Även i kommunistmotionen hävdas att propositionens förslag innebär ett bibehållande av den nuvarande marknadsprincipen, vilket Jörn Svensson också framhöll. När vi i utskottet behandlade propositionens förslag och motionerna konstaterade vi att kommitténs förslag och propositionen i allt väsentligt överensstämmer när det gäller grundprinciperna för hur arrendeavgifterna skall bestämmas. Men i själva lagtextförslaget skiljer de sig väsentligen åt. I utskottet var vi således eniga om att vid en skälighetprövning av arrendeavgiften skall arrendeställets avkastning kunna bära avgiften, och således bör arrendeställets avkastningsförmåga utgöra en riktpunkt vid fastställande av arrendeavgiften. Det bör då vara fråga om arrendeställets normala avkastningsförmåga. Här är vi alltså eniga över hela linjen. Utskottet är för sin del medvetet om svårigheterna att göra en riktig avkastningsberäkning, och därför anser utskottet att man vid prövning av arrendeavgiften normalt bör nöja sig med en överslagsmässig beräkning och att man endast i undantagsfall skall göra några detaljerade avkastningskalkyler. Utskottet biträder således förslaget att arrendeavgiften måste bygga på en helhetsbedömning. När det sedan gäller den lagtekniska utformningen av dessa grundprinciper har utskottets majoritet inte kunnat godta vare sig propositionens förslag eller förslaget i motionerna. Detta gäller även för min personliga del. Utskottsmajoriteten anser att det föreligger betydande olikheter mellan jordbruksarrende och hyra och att därför paragrafens utformning kan göras oberoende av jordabalkens bestämmelser i fråga om hyresupplåtelser. Det här är alltså en kompromiss mellan propositionens förslag till utformning av lagparagrafen och motionärernas, vilken en majoritet av utskottet nu står bakom. Den innebär att den första meningen behålls enligt propositionens förslag, nämligen att vid förlängning av arrendeavtalet skall arrendeavgiften utgå med skäligt belopp. Den huvudregeln kompletteras sedan i utskottsbetänkandet med en bestämmelse om att om jordägaren och arrendatorn inte kan enas om hur stor avgiften bör vara skall avgiften bestämmas så att den kan antas motsvara arrenderättens värde med hänsyn till arrendeställets avkastningsförmåga, arrendeavtalets innehåll och omständigheterna i övrigt. Jag går sedan över till att säga några ord om självinträdet. I fråga om rätten till självinträde innebär propositionens förslag en förstärkning av arrendatorns besittningsrätt. Propositionen föreslår nämligen, som det har sagts här förut, att en obillighetsprövning skall komma till stånd även i de fall då jordägaren begär självinträde. Detta innebär att jordägarens intresse av att få brukningsrätten till arrendestället skall vägas mot arrendatorns behov av social och ekonomisk trygghet. Utskottets majoritet ställer sig bakom propositionens förslag. Det är, som sagts här förut, moderaterna som reserverat sig och yrkar avslag på det här förslaget. Reservanterna menar, enligt vad jag förstår, att en så här långt gående reform kan få negativa återverkningar på arrendemarknaden. Men utskottets majoritet anser det angeläget att på det sätt propositionen föreslår stärka arrendatorernas skydd. Slutligen vill jag också säga några ord om övergångsbestämmelserna. Propositionen föreslår att de nya reglerna skall bli tillämpliga på avtal som har ingåtts före den nya lagstiftningens ikraftträdande under förutsättning att avtalet inte har sagts upp dessförinnan. När det gäller de nya reglerna om jordägarens självinträde föreslås dock att de skall bli tillämpliga på äldre avtal först efter den tid då avtalet tidigast kan bringas att upphöra på grund av uppsägning som sker efter den nya lagens ikraftträdande. Den här frågan tas upp både i den socialdemokratiska motionen och i centermotionen. I centermotionen krävs att samtliga nya bestämmelser skall bli tillämpliga på gällande avtal. De socialdemokratiska motionärerna har förståelse för att bestämmelserna om självinträde inte generellt bör göras tillämpliga omedelbart på äldre avtal. Men man anser att starka skäl talar för att de nya bestämmelserna om självinträde får tillämpas redan vid lagens ikraftträdande när det gäller långa arrendetider. I motionen föreslås att övergångsbestämmelserna utformas i analogi med 41 § 1 stycket lagen om införande av nya jordabalken. En sådan reglering menar motionärerna kan godtas med hänsyn till att det skall ske en intresseavvägning i de särskilda fallen. Vid utskottsbehandlingen av den här frågan har utskottsmajoriteten enat sig om att med bifall till den socialdemokratiska motionen göra det tillägg till övergångsbestämmelserna som föreslås i motionen. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag bara understryka att jag finner de förslagna ändringarna i arrendelagstiftningen mycket väsentliga, inte minst för att skapa sådana villkor för arrendatorerna som bättre överensstämmer med de strävanden till större social trygghet som präglat reformarbetet under senare år. Och med detta ber jag att få yrka bifall till lagutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! I procedurfrågan, som jag faktiskt inte vill lämna, säger Bernt Ekinge att det skulle vara att införa en ny princip i utskottet att remittera förslaget till jordbruksutskottet och att vi i så fall skulle behöva remittera varje ärende. Det tycker jag är rent nonsens. Under de år jag har suttit i lagutskottet har jag sällan känt något behov av att remittera ett ärende till något annat utskott. Men jag tycker att när företrädare för ett parti i ett svårbedömt ärende begär det, så bör man tillmötesgå denna begäran. Jag kommer aldrig att godta principen att det är viktigt att få fram ett dåligt lagförslag bara det kommer fram fort. Jag tycker i stället principen skall vara att man skall se till att man får fram goda lagförslag. Klarar man inte det inom en viss tidsgräns, så får man ta den tid i anspråk som går åt för att få fram dem. Såvitt jag kan förstå har också företrädare för andra partier haft önskemål om att man skulle höra jordbruksutskottet, eftersom detta berör jordbrukspolitiken. — Nog om det. ofrånkomligt, som justitieministern har framhållit, att arrendenämnden vid en helhetsbedömning av arrendeavgiftens skälighet i viss mån söker ledning i marknadens bedömning av arrenderättens värde? Avgiftsbedömningen bör då anknyta till vad arrendatorer i allmänhet kan antas vara villiga att betala. Jag har en misstanke om att de övriga borgerliga ledamöterna i utskottet inte hade riktigt klart för sig vad den kompromiss som gjordes egentligen innebar, vilka avsteg från vedertagna regler i vår marknadsekonomi som den medför. Men jag förmodar att det står klart för dem nu när de har hört Jörn Svenssons förtjusning över den här formuleringen. Det tycker jag skulle mana till eftertanke.
Herr talman! Det är uppenbart att vi gör olika bedömningar av frågan om marknadsprincipen och marknadsanpassningen av arrendeavgiften. Det är bara att konstatera detta faktum. I detta sammanhang har jag för min del ansett det angeläget att göra en markering för behovet av en skälighetsbedömning av vad ett arrendeställe kan bära. Låt mig när det gäller procedurfrågan säga att det är självklart att om utskottet hade gjort samma bedömning som Inger Lindquist, nämligen att det här är ett dåligt lagförslag, så hade vi inte varit angelägna att lägga fram det. Det begriper väl var och en att ingen är angelägen om att lägga fram ett dåligt förslag. Lagutskottets majoritet tycker att det är ett bra förslag som nu ligger på riksdagens bord. Det är mot den bakgrunden som vi har ansett det angeläget att få fram det. Bra förslag skall man inte genom hänvisning till procedurfrågor skjuta på framtiden. Det är vår bedömning.

Herr talman! I den här frågan vill jag bara säga att jag med förvåning noterar att en företrädare för folkpartiet i så viktiga avseenden som när det gäller marknadsekonomin har en helt annan uppfattning än vad folkpartiregeringen har.
Herr talman! Här gjorde väl Inger Lindquist sig ändå skyldig till väldigt överdrivna och långtgående bedömningar. Av vad jag sade i mitt anförande vill jag gärna understryka att när det gäller propositionens ordalydelse, innehåll och inriktning är vi alla överens. Det var med avseende på överensstämmelsen mellan lagtextens utformning och innehållet i proposi .ionen i övrigt som jag ansåg det vara angeläget att göra denna markering. Det har jag redovisat. Mer än så kan ingen lägga in i den kompromiss eller överenskommelse som utskottets majoritet har fattat beslut om.

Herr talman! Jag skall inte syssla så förfärligt mycket med vare sig reservationerna eller den föregående debatten. När jag nu tar till orda, gör jag det kanske mer såsom en av utredarna i arrendelagskommittén. När det gäller den senaste lilla dispyten mellan Inger Lindquist och Bernt Ekinge om marknadsprincipen hoppas jag att det framgår av mitt anförande hur vi från den praktiska arrendemarknadens synpunkt ser på en sådan princip. Till en början vill jag framhålla att en arrendelagstiftning bör ta sikte på det förhållande som råder mellan en god arrendator och en god jordägare. Lagen måste eftersträva detta och därmed normalisera och stabilisera till respekt och förståelse parterna emellan. Jag tror att det förslag som nu läggs fram fyller detta syfte och därmed också kan förebygga tvistsituationer. Även arrendelagskommitténs kommande förslag måste utarbetas med detta syfte. Vi är som bekant inte färdiga utan kommer med ett ytterligare betänkande. Såsom tidigare har sagts är inte mindre än 40 96 av all åkermark arrenderad. Därför är hela denna lagstiftning av mycket stor betydelse för många människor. Arrendelagskommittén, som tillsattes för ett par år sedan, har försökt utforma lagstiftningen så att den blir tillfredsställande för båda parter. Jag vill dock erinra om att kommitténs tillsättning skedde mycket därför att vid lagstiftningen 1970 ett departementsuttalande i den praktiska tolkningen av arrendeavgiftens storlek blev utslagsgivande för begreppet skäligt arrendepris i 9 kap. 9 § jordabalken. Det nämnda uttalandet anger ”att som en grundläggande princip bör gälla att arrendeavgiften skall avgöras av rådande marknadsförhållanden”. Eftersom arrendemarknaden ostridigt är en bristmarknad, blev resultatet av denna princip att avgifterna steg över vad som kunde anses rimligt i förhållande till arrendeställets avkastningsförmåga. När 1970 års lag avskaffade den förut gällande sociala arrendelagstiftningen, sattes ett förstärkt besittningsskydd med rätt till förnyat arrendeavtal in i stället. Men om arrendeavgiften genom dens.k. marknadsprincipen sattes så högt att arrendatorn inte kunde få ekonomi i företaget måste han flytta, och då var rätten till nytt arrendeavtal inte något värd. På så sätt har besittningsskyddets ekonomiska och sociala karaktär i praktiken satts ur kraft. Det var inte heller något vunnet med att få prövning hos en arrendenämnd, så länge denna princip fanns kvar. Genom att tillämpa marknadsprincipen kommer man bort från vad arrendestället var värt från avkastningssynpunkt. Arrendelagskommittén har därför i sitt förslag efter ingående prövning enhälligt föreslagit att vid fastställande av arrendeavgift hänsyn skall tagas till arrendeställets avkastningsförmåga. Detta har också, som nämnts, accepterats i propositionen. Men där görs det undantaget att avgiftsbedömningen bör, som det heter, anknyta till vad arrendatorn i allmänhet vill betala i avgift. I och med detta skrivs marknadsprincipen fast igen, och det var ju faktiskt för att ta bort denna princip som arrendelagskommittén tillsattes. Nu har utskottsmajoriteten rättat till detta om marknadsprincipen genom att tillmötesgå en motion från centerns lagkommitté och en från socialdemokraterna.

Låt mig på denna punkt säga att jag vill också ge lagutskottet en eloge för det arbete som det har utfört. Jag har också tidigare god erfarenhet av lagutskottets arbete på det här området, så det är tydligen en tradition man följer upp. Utskottet använder termen ”arrenderättens värde”, som jag tror behöver en liten kommentar. Arrenderättens värde står här för avkastningsvärdet. I tidigare lagstiftning har med detta värde avsetts andra faktorer, exempelvis företagarens/arrendatorns arbetslön och utkomst för sig och sin familj, då inkluderande även de sociala värden som ligger i besittningsskydd, rätt till förnyat avtal osv. Det är givetvis av värde för en företagare att inte bli utkastad med familj, lösöre och allt, men i dagens lagtext står ”arrenderättens värde” alltså för begreppet arrendeställets avgift under innevarande arrendeperiod. Just den saken är också kommenterad i utskottets skrivning. Hur kan man då bedöma vad den aktuella arrendeegendomen kan vara värd enligt avkastningsprincipen? Jag har sett att det i reservationerna förs fram vissa betänkligheter därvidlag. Jag vill då referera till vad kommittén och även propositionen och utskottet har antytt om detta — jag håller mig främst till kommittén. I arrendelagskommittén vet vi mycket väl att det vid alla lantbruksnämnder finns aktuella prisbedömningsalternativ från ort till ort. Dessa används bl.a. av lantbruksnämnderna när det gäller att för deras del bedöma huruvida ett lantbruksföretag är bärigt eller inte. Av en sådan ”mall” kan man i grova drag få en bedömning efter vad man kallar HUV-metoden av avkastningsvärdet på arrendestället. Vi vet också att i arrendenämnden sitter praktiska jordbrukare som företräder båda parter. De kan helt enkelt med stöd av sin erfarenhet avgöra huruvida det aktuella fallet ligger över eller under en sådan beräkning och sätta priset därefter. Det finns även nu förslag om att jordbrukets fackliga organisation, som har båda parter representerade i medlemskåren, kan genom sitt arrenderåd bistå med sådana upplysningar att man därigenom kan undvika användandet av arrendenämnd för tvists slitande. Jag måste säga att jag tror mycket på just den vägen att uppnå samförstånd mellan jordägare och arrendatorer så att man i många fall slipper att frågorna går till tvist. Låt mig sedan säga några ord om rätten till självinträde, som är en betydande del av arrendelagen. Som det nu har varit, har jordägaren som argument för en ibland ganska stark prishöjning helt enkelt påpekat att om inte arrendatorn accepterar denna höjning så tar ägaren arrendestället under eget bruk. I den här situationen är det i regel så i det praktiska livet att arrendatorn drar sig för att gå till arrendenämnden och få sina frågor prövade. Vi tycker det är angeläget att få litet reda och ordning i denna situation. Det har därför ansetts nödvändigt att arrendenämnden även här skall kunna göra en skälighetsbedömning mellan parterna. Den bedömningen görs utifrån att det inte får vara ”obilligt” mot arrendatorn att han inte får sitta kvar. Vi tänker då främst på s.k. generationsarrenden eller på äldre arrendatorer som har svårt med annan försörjning, de kanske har fem år kvar till pensionen etc. Det frågades i debatten: När får då jordägaren rätten till sitt jordbruk? Jag vill gärna säga med detsamma att vi avser att det ej heller får vara obilligt mot jordägaren. Det skall alltså vara en skälighetsbedömning mellan parterna. Det kan ju gälla att släkt skall överta eller att man bara har arrenderat ut på kortare tid. Ett stärbhus kan arrendera ut en gård tills en son eller dotter blir vuxen eller har utbildat sig och själv kan överta jordbruket. I arrendelagskommittén skrev vi rätt klart om detta. Sådana mera tillfälligt avsedda arrenden under en tid av ibland 5, ibland 20 år kan man ju direkt skriva in i avtalet. Då behöver det aldrig bli någon diskussion om att man själv får inträda. Det är alltså sådana saker som legat till grund för tanken på en skälighetsprövning. Får jag avsluta med att säga ett par ord om ikraftträdandet. Jag tror det är nödvändigt att alla dessa saker träder i kraft på samma tid. Utskottet har dock sagt ifrån att man samtidigt måste ta viss hänsyn till avtal av äldre karaktär eller av speciell karaktär. Därmed vill jag, herr talman, sluta med att yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! De tidigare talarna har utförligt redovisat innehållet i lagutskottets betänkande, varför jag kan nöja mig med att understryka vissa avsnitt i ärendet. Den proposition som ligger till grund för lagutskottets betänkande är ett led i arbetet på att stärka arrendatorernas besittningsskydd. Det tycker vi från vår grupp är mycket bra, det skall klart sägas härifrån. Det är också konsekvent mot bakgrund av den lagstiftning som skedde i början av 1970-taiet, liksom mot bakgrund av det uttalande som lagutskottet har gjort senare under 1970-talet om behovet av att de frågor vi nu behandlar verkligen skulle utredas. Vi kunde konstatera att arrendelagskommittén var enig i sitt förslag till lagtext till 9 kap. 9 § i jordabalken om hur arrendeavgiften skall bestämmas vid förlängning av arrendeavtal. När vi sedan fick propositionen i vår hand var det med rätt stor förvåning vi konstaterade att departementschefen hade gått ifrån utredningskommitténs förslag och här gjort rätt avsevärda föränd ringar i lagtexten. Vilka motiveringar man har haft för det i departementet skall jag inte gräva i, eftersom vi under utskottsarbetet har kommit fram till en annan lösning. Grunden för de debatter som vi har haft i utskottet på den här punkten har varit dels den socialdemokratiska motionen, dels centerpartimotionen. De förslag som där lagts fram har visat sig i allt väsentligt vara bärande. Vi har också fått bekräftelse på det vid vårt studiebesök i Halland, där vi träffat en rad representanter för såväl arrendatorer som jordägare. Att vi sedan i utskottet efter ytterligare överväganden har gjort vissa redaktionella förändringar i lagtexten ser jag mera som ett utslag av ett ambitiöst utskottsarbete för att komma fram till den bästa tänkbara lösningen på den här punkten. Det väsentliga är att slå fast att vi tar bort marknadsvärdesprincipen när det gäller att bestämma arrendeavgiftens storlek. Från vår sida känner vi oss nöjda med det resultat som vi har kommit fram till i utskottet, när vi nu föreslår en annan lagtext i 9 kap. 9 § jordabalken. En annan punkt som jag särskilt vill understryka gäller något som länge har diskuterats i den allmänna debatten och även tidigare berörts i lagutskottet, när vi behandlat liknande ärenden. Det är frågan om huruvida arrendators egna investeringar skall få beaktas vid avgiftsprövningen. Vi har tyckt och tycker fortfarande att det har funnits anledning att reagera mot det nuvarande systemet. Det är därför vi med tillfredsställelse konstaterar att centerpartigruppen i sin motion nu tog upp den här frågan. Det har lett till att utskottet gör ett uttalande, att sådana investeringar och förbättringar som arrendatorn själv utfört och som höjt arrendeställets värde över huvud taget inte bör få utgöra grund för arrendehöjning — självfallet under förutsättning att arrendatorn inte har fått ekonomisk ersättning av jordägaren. Vårt förslag till beslut är utformat i p. 2, där vi föreslår att riksdagen skall godkänna vad utskottet anföri på denna punkt. Vi tycker att det är en framgång som vi nått och att det är en rimlig och skälig avvägning som vi här presenterar. När det sedan gäller utformningen av övergångsbestämmelserna vid självinträdet har vi från den socialdemokratiska gruppens sida föreslagit, som redan framhållits här i debatten, en annan formulering av 9 kap. 8 §. Jag kan begränsa mig till att säga att vi tycker att detta är en bra avvägning. Det är så långt som vi anser att vi kan komma för dagen när det gäller att utforma denna lagtext och därvid ta hänsyn till alla de olika intressen som här gör sig gällande från såväl jordägare som arrendatorer. Vi anser att vi nått fram till generösare övergångsbestämmelser, sett från vår utgångspunkt och även från arrendatorernas utgångspunkt, och vi ser med glädje att vi fått en så bred majoritet i utskottet just för dessa övergångsbestämmelser. En annan punkt i utskottsbetänkandet som är värd att framhålla i debatten är den punkt där vi talar om att det fortfarande förekommer ett mycket stort antal muntliga arrendeavtal här i landet. Vi redovisar i utskottsbetänkandet statistik över detta, som visar att antalet sådana avtal tycks vara i stigande. Som ledamot i utskottet kan man inte undgå att reagera och fråga sig vad som är bakgrunden till att antalet muntliga arrendeavtal stiger så kraftigt. Man kan inte heller undgå att reflektera över hur en eventuell tvist skall kunna lösas på rättslig väg, när det endast finns ett muntligt avtal. Utskottet har framhållit att detta förhållande verkligen behöver utredas och närmare granskas. Utskottet konstaterar också att arrendelagskommittén nu har fått tilläggsdirektiv om att ta upp den här frågan. Det ställer vi oss helt bakom. Vi säger också från utskottets sida att denna delfråga bör behandlas med förtur inom kommittén. Vi utgår ifrån att så också kommer att bli fallet, så att vi i utskottet och här i kammaren relativt snart kan få behandla just denna delfråga. Vi tillmäter den från vår sida mycket stor vikt — det vill jag särskilt framhålla. Herr talman! Med dessa korta understrykningar ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motionen 2165 har Grethe Lundblad och jag begärt förslag om att den som arrenderar marken på en jordbruksfastighet vid en eventuell försäljning först skall bli erbjuden fastigheten. Som framgår av utskottsbetänkandet har den här frågan i olika sammanhang förts fram från arrendatorernas egna organisationer. Härvid har man, precis som vi hävdar i vår motion, framhållit att aktiva jordbrukare som arrenderar marken på jordbruksfastighet skulle ha rätt till ett visst företräde vid försäljning av den mark vederbörande brukar. Eftersom andemeningen i den nya jordförvärvslagen är att försvåra det passiva ägandet och därmed få till stånd ett mer aktivt brukande än vad som i dag är fallet med många fastigheter, så måste kategorin arrendatorer vara den grupp aktiva brukare av åkermark som i första hand borde få sin chans. Det är obestridligen så, att arrendatorerna är den grupp i samhället som i hög grad besitter de praktiska erfarenheter som krävs för att åstadkomma ett aktivt brukande. Det borde vara självklart att arrendatorer som bor på fastigheter och brukar jorden för annan persons räkning skall ha företräde vid en eventuell försäljning av den mark som vederbörande arrenderar. Genom den prisbildning som utvecklats de senaste åren beträffande jordbruksfastigheter och genom att köpeskillingen oftast kraftigt överstiger egendomens värde med hänsyn till dess avkastning och övriga omständigheter har arrendatorerna haft mycket begränsade möjligheter att konkurrera om utbjudna objekt. Herr talman! Om vi menar allvar med att främja uppbyggandet och vidmakthållandet av effektiva familjeföretag och därmed stärka sambandet mellan brukande och ägande, då måste arrendatorerna få en rejäl chans att också bli ägare till den jord som de under längre eller kortare tid brukat. Utskottet har, med avstyrkande av vår motion, hänvisat till arrendelagskommittén och att denna har till uppgift att se över den fråga vi i motion 2165 aktualiserat. Av utskottsskrivningen tycker jag det framgår att man inom utskottet är medveten om den här frågans vikt, och vi får verkligen hoppas att utredningen tar ett radikalt grepp på de här problemen, så att det på sikt leder till att arrendatorernas ställning i vårt svenska lantbruk stärks. Arrendatorernas ställning i flydda tider behöver jag inte teckna. Den känner vi till, och den har vi fått nära kontakt med inom arbetarrörelsen. Nu bör det ske lagändringar som stärker arrendatorernas ställning och som ger denna grupp del av den välfärd som byggts upp i det här landet. Herr talman! Det är föga meningsfullt för mig att yrka bifall till Grethe Lundblads och min motion, utan jag vill bara säga att jag noga kommer att följa frågans vidare utveckling. Thorsten Larsson, som nyligen var uppe i talarstolen, är ledamot av arrendelagskommittén. Till honom vill jag säga att jag hoppas att något av det som Grethe Lundblad och jag har aktualiserat tas med i kommittéarbetet och blir föremål för en seriös behandling i kommittén.

Herr talman! Tidigare i debatten har Inger Lindquist på moderaternas vägnar försökt ta en poäng genom att beskylla de båda övriga borgerliga partierna — och naturligtvis även socialdemokratin — för att vilja bryta mot vad hon kallar marknadsprinciperna. Hon har sedan försökt öka på effekten av detta genom att antyda att det skulle ha berott på besmittelse från det kommunistiska sällskap som de råkat hamna i. Det ger mig anledning att kommentera en del ting som har att göra med marknadsekonomins sätt att fungera. Jag tror att Inger Lindquist skall erkänna att det jag säger är riktigt, när hon har funderat över det. Jag är ju ingen anhängare av marknadsprinciperna, men om jag så att säga försätter mig i den positionen att jag var det, skulle jag först ställa mig frågan: Vad är det som måste till för att de klassiska marknadsprinciperna skall fungera väl och inte leda till uppenbara orimligheter? Det är inte bara — något som jag tror att Inger Lindquist har för sig — att priserna skall fluktuera fritt. Att priserna fluktuerar fritt skall enligt den klassiska liberala teorin stå i ett harmoniskt samband med elasticiteten i utbud och efterfrågan, så att utbudet och efterfrågan — med hjälp av prisernas fluktuationer — agerar med varandra och så att säga finner varandra. Prishöjningar skall leda till ett sådant kraftigt ökat utbud, att harmonin och jämvikten återställs och priserna sedan så småningom återgår till en mer normal nivå. Det är idén med det hela — i den ligger så att säga en jämviktseller harmonitanke. Det där låter sig naturligtvis sägas — åtminstone teoretiskt — när det gäller den industriella delen av ekonomin, där man har en betydande flexibilitet. Man kan öka produktionen snabbt i ett läge med höjda priser och kasta ut produkter på marknaden. När det gäller den delen av ekonomin kan man åtminstone hjälpligt göra gällande att det här sambandet mellan de tre faktorerna priser, utbud och efterfrågan fungerar. Men som Inger Lindquist är väl medveten om är det icke så inom jordbruket. Först och främst har jordbruket en mycket mindre elasticitet på produktionssidan. När man sedan kommer till den marknad som sysslar med köp och försäljning av mark, blir elasticiteten mycket liten, vilket ytterst beror på det enkla faktum att Sverige består av 449 000 km? land och inte blir vare sig större eller mindre. I en viss bygd eller en viss region finns det inom snäva ramar en given mängd jordbruksmark som över huvud taget kan komma i fråga för brukning. Om det då uppstår ett efterfrågetryck när det gäller t.ex. arrendejord, verkar inte motsvarande utbudselasticitet, utan följden blir en bestående rubbning i jämvikten, så att det hela tiden blir ett övertag för dem som utbjuder mark till arrende. I ett sådant läge rubbas marknadsprincipernas ideologiska kärna — det som gör att de har ett berättigande att fungera på detta ohämmade sätt. Det blir då en kronisk situation av obalans. Det är faktiskt vissa verkningar av denna kroniska situation av obalans som man kan iaktta i de senaste årens ofta markerade höjningar av arrendeavgifterna. Därför kan man inte säga att det är fråga om ett övergivande av marknadsprincipen, när man anpassar bedömningen av avgifterna till den faktiska situation som föreligger. Villkoren är så pass olika att man icke kan tillämpa samma ohämmade marknadsprinciper inom olika delar av ekonomin. Så ligger det till med den saken. Och därmed fritar jag de två andra borgerliga partierna från all beskyllning för socialistisk besmittelse i sammanhanget.

Herr talman! Åke Gillström har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att ge sjuka elever på sjukhus möjligheter till mer undervisning. Undervisningen av skolpliktiga barn som intagits på sjukhus och andra vårdinrättningar eller som vårdas i hemmet sker efter regler som i huvudsak har gällt oförändrade sedan år 1962. Det finns därför enligt min mening anledning att nu företa en samlad utvärdering av samhällets insatser för undervisning av dessa barn. Jag avser således att uppdra åt skolöverstyrelsen att företa en översyn av det nuvarande systemet för sjukhusundervisningen och andra former av särskild undervisning.
Herr talman! 1978, alltså förra året, försökte skolöverstyrelsen att göra en sådan här undersökning men stoppades av delegationen för uppgiftslämning, DFU. Detta är förmodligen min sista fråga i riksdagen. Jag förstår att statsråden oftast får höra missnöjda frågande i talarstolen, och jag tillhör väl dem som inte alltid har varit särskilt nöjda. Låt mig därför denna gång få säga att det var ett ovanligt positivt svar, som jag tackar för utan ytterligare kommentarer.

Herr talman! Christina Rogestam har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag är beredd att vidta för att underlätta för invandrarelever att klara studierna i gymnasieskolan. Sedan budgetåret 1974/75 har under anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolor särskilda medel anvisats till stödundervisning i svenska m.m. för invandrarelever. Dessa medel avsåg då både stödundervisning i När hemspråksundervisningen reformerades den 1 juli 1977 kom denna resurs att avse enbart stödundervisning i svenska. Den räknades därvid upp till 5 milj.kr. Samtidigt tillfördes gymnasieskolan en särskild resurs för hemspråksundervisning och studiehandledning på hemspråk motsvarande 0,75 lärarveckotimmar per undervisningsberättigad elev. Riksdagen har nyligen fattat beslut om vilka resurser som skall finnas för bl.a. stödundervisning och hemspråksundervisning i gymnasieskolan under nästa budgetår och därmed godkänt vad som föreslagits i budgetpropositionen . Hur stödundervisningen i svenska för invandrarelever i gymnasieskolan skall vara uppbyggd på sikt, bereds f.n. av en särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet. Därtill kommer att invandrarelever har samma rätt att åtnjuta stödundervisning enligt bestämmelserna i 8 kap. 40 § skolförordningen som övriga elever i gymnasieskolan. Resursen för sådan stödundervisning och för samordnad specialundervisning kan uppskattas till ca 38 milj.kr. totalt enligt uppgift från skolöverstyrelsen. Vidare har invandrarelever i samma utsträckning som andra elever i gymnasieskolan rätt att få del av gymnsieskolans övriga stödåtgärder. För att förbereda invandrarungdom för studier i gymnasieskolan anordnas dels introduktionskurser om en eller två terminer, dels sommarkurser. Sommarkurserna står öppna också för elever som redan är inskrivna på studieväg i gymnasieskolan. Antalet invandrarelever i gymnasieskolan ökar, vilket är en glädjande tendens. Detta kan naturligtvis samtidigt ställa krav på ökade insatser. Jag vill också erinra om att skolöverstyrelsen under sommaren avser att lägga fram ett handlingsprogram för åtgärder inom undervisningen för invandrare. Mot bakgrund av de erfarenheter som görs är jag beredd att återkomma till denna fråga i samband med budgetpropositionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på frågan. Det är viktigt och nödvändigt att fler elever som inte har svenska som modersmål fortsätter sin utbildning i gymnasieskolan. Detta är nödvändigt för att de skall få ett arbete och klara sig i det svenska samhället. Det finns siffror som visar att ungefär 80 2, av svenska elever skaffar sig gymnasiekompetens, medan bara 40 96 av invandrareleverna gör det. Vad invandrareleverna bäst behöver när de börjar gymnasieskolan är stödundervisning i svenska. De möter större krav, de möter ett svårare språk, de möter fackterminologi och mycket nytt. Samtidigt minskar skolans möjligheter drastiskt att ge dem stödundervisning i svenska. Det kan inte vara en rimlig politik. I grundskolan finns en schablon för stödundervisning i svenska med 4 lärarveckotimmar per grupp om tre-fem elever. SÖ har begärt en schablon om 1 lärarveckotimme per stödbehövande elev i gymnasieskolan. En sådan satsning är nödvändig med det snaraste. Jag vill fråga Birgit Rodhe om hon är beredd att göra en sådan satsning i höstens budgetarbete. Det finns en del missuppfattningar om invandrarelevers kunskaper i svenska. Kunskaperna är ofta överskattade. Man tar för givet att de invandrarelever som talar bra och har en grammatiskt riktig svenska också totalt behärskar språket. Många invandrarelever tillhör numera den kategori som talar ganska bra, eftersom de inte är nyinflyttade utan har bott länge i Sverige. Därför uppmärksammas dessa elever sällan som stödbehövande. Men deras situation är betydligt sämre än den kan förefalla och kan drastiskt försämras i gymnasieskolan, speciellt på de teoretiska linjerna. De klarar inte den ökade abstraktionsnivån i undervisningsspråket. Deras vardagliga ordförråd räcker inte till. Det finns flera undersökningar som visar att 60 26 av invandrareleverna ligger på samma nivå som de 20 26 svagast presterande svenska eleverna när det gäller just ordkunskap och läsförståelse. Däremot är de inte en svagpresterande grupp i och för sig. En västsvensk undersökning visadet.ex. att de finska eleverna t.o.m. var bättre än sina jämnåriga i Finland. De 5 miljoner som är anslagna för stödundervisning för det kommande året räcker till i runda tal 1/3 lärarveckotimme per stödbehövande invandrarelev. Det räcker inte. Det innebär i realiteten att ett stort antal ungdomar under hösten kommer att slås ut från gymnasieskolan. De klarar inte studierna, de känner sig misslyckade, och de kommer sannolikt att öka gruppen arbetslösa ungdomar. Resurserna för stödundervisning och specialundervisning kan användas även för dessa elever. Men resurserna är ju primärt avsedda för annat, och det är många elever som behöver dela på dem. Enligt budgetpropositionen skall de dessutom ersätta de uteblivna SÅS-resurserna på gymnasieskolan. Så särskilt mycket kan det alltså inte bli över för den här typen av stödundervisning i svenska. Jag vill upprepa min fråga: Är Birgit Rodhe beredd att göra en ytterligare satsning till hösten för att hjälpa fler invandrarelever att klara den svenska gymnasieskolan?

Herr talman! Jag vill först betona det jag hoppas framgick av mitt svar, nämligen att jag anser att detta är en fråga av stor vikt. Lyckligtvis är det väl så att de siffror som Christina Rogestam inledningsvis anförde i fråga om proportionen gymnasieelever från invandrargruppen i relation till svenska elever numera är något föråldrade.

Så är fallet i varje fall när det gäller att söka sig till gymnasiet, men invandrareleverna ligger inte heller långt efter när det gäller intagningen. Det rör sig här som sagt om stickprov, och andra kommuner kan naturligtvis visa en bild som inte är riktigt densamma. Någon klar överblick över vad som gäller i dagens situation får vi emellertid inte förrän de nya siffrorna har redovisats av Det stämmer med mina egna erfarenheter, och jag vet också att det finns undersökningar som underbygger det som Christina Rogestam här säger om att det är risk för att man inte minst på gymnasiestadiet, kanske vid porten till gymnasiet, överskattar invandrarelevernas språkkunskaper. Det tycks vara så att invandrarna i och för sig har tillräckliga ordkunskaper men att de abstrakta sammanhangen bildar ett slags mur. Nu får vi komma ihåg att resursen för hemspråksundervisning och studiehandledning är betydelsefull, men samtidigt håller jag med om att det är viktigt att också se över behovet av den stödundervisning som de 5 miljonerna representerar. Såvitt jag kan se för dagen är det inte någon risk för att något slags drastisk utslagning redan i höst skall behöva befaras. Detta är också en distributionsfråga, och vi arbetar alltså med nya förslag. Om det skall ske en höjning måste det bli genom budgetpropositionen.

Herr talman! De siffror jag anförde gällde de elever som nu har fått gymnasiekompetens, och där tror jag att mina siffror är riktiga. Däremot håller jag med Birgit Rodhe om att andelen invandrare som söker och blir antagna till gymnasieskolan har stigit snabbt. Det är glädjande. Det är för att hjälpa de eleverna som jag är väldigt angelägen om att vi nu verkligen får en ökad satsning på stödundervisning i svenska. Annars är risken stor att de börjar i gymnasieskolan och slutar utan att ha gjort färdigt sina studier och utan att få gymnasiekompetens. När det gäller situationen i höst vill jag ge exempel från Göteborg. Där beräknar man att man kommer att få en tilldelning på 80 lärarveckotimmar, som skall räcka till ungefär 350 stödbehövande elever. Det är en orimlighet i sig. För att göra det bästa möjliga av situationen har man placerat invandrareleverna i vissa gymnasieskolor. Det finns t.ex. vid vissa tvååriga linjer 16-grupper som kommer att innehålla 6 invandrarelever. Jag tror att Birgit Rodhe har tillräcklig erfarenhet från skolans värld för att inse vilka problem man kommer att möta i de grupperna, både bland eleverna och bland lärarna. Det är en näst intill omöjlig situation man kommer att ha däri höst. Där är, befarar jag, risken väldigt stor för att man får en situation där många invandrarelever kommer att sluta skolan. Nu är Göteborg inte något unikum, utan den här situationen finns i väldigt många av framför allt de invandrartäta kommunerna. Och det är därför jag frågat om det ändå inte finns någon möjlighet att redan till hösten göra förstärkningar. Annars är jag orolig för att vi ganska snart under hösten får invandrarelever som inte klarar av studierna på gymnasieskolan just på grund av språksvårigheter. Risken är stor att de då hamnar i gruppen arbetslösa ungdomar och ökar den kvoten. Dessutom kommer de att känna sig utslagna av det svenska samhället med ändå större svårigheter för oss att nå dem i framtiden för att hjälpa dem med utbildning i syfte att ge dem en fast fot på arbetsmarknaden.
Herr talman! Jag är kanske litet förvånad över att Christina Rogestam såvitt jag vet inte tagit upp den här frågan i samband med behandlingen av årets budgetproposition utan ställt sig bakom beslutet om de 5 miljonerna. Det är vår bedömning, byggd på skolöverstyrelsens redovisningar, att problemet f. n. inte framför allt gäller totalsumman utan snarast möjligheterna att distribuera den på ett rättvist sätt. Det är tänkbart att man där redan tidigare skulle kunna åstadkomma några åtgärder. Vi skall överväga det inom departementet för att hjälpa sådana kommuner som kan ha den situation som Christina Rogestam redovisat från Göteborg. Det är emellertid kommunerna som bedömer de egna behoven och som därmed lägger grunden för den fördelning som sker. Det borde därför ha redovisats från Göteborg hur pass mycket större behov man i själva verket har.
Herr talman! Det är riktigt att jag inte har motionerat om det här. Jag var inte medveten om att de 5 miljonerna var en siffra som hade stått still under många år. Jag läste budgetpropositionen fel på en punkt. Jag hade uppfattat det så att SÖ:s begäran om en lärarveckotimme som riktpunkt för stödinsatserna skulle gälla, men jag upptäckte under utskottsarbetet att så inte var fallet. Det må kanske vara en riksdagsledamot förlåtet att man inte klarar ut alla detaljerna utan någon gång gör ett misstag. Detta har sedan dess bekymrat mig väldigt mycket. Jag tog upp diskussionen i utskottet, men inget parti hade i det läget ytterligare pengar att lägga på det här anslaget. Däremot har utskottet diskuterat att ta upp hela frågan om undervisningen för invandrarelever till en diskussion i höst, och det hoppas jag att vi kan göra på ett vettigt sätt. Sedan tror jag också att det kan ligga en del i det som sägs om distributionen av medlen, men enligt de uppgifter jag har från skolöverstyrelsen handlar det också om totalnivån. Och det förhållandet att summan i år räcker till maximalt 0,3-0,4 lärarveckotimmar per stödberättigad elev säger ändå en hel del.
Herr talman! Skolöverstyrelsen bedömde i sina petita förra året att de här 5 miljonerna fortfarande skulle räcka. Som grund för den bedömningen har man kommunernas önskemål, som samlas in på våren och sedan ligger till grund för distributionen. Vi har att utgå från de 5 miljoner som riksdagen nu har beviljat. Vi skall se på om det kan finnas någon möjlighet att redan tidigare än i samband med nästa budgetproposition ändra proceduren för fördelning. Sedan är det som sagt — det håller jag varmt med Christina Rogestam om —- mycket angeläget att se på vad som kan göras i nästa budgetproposition. Då hoppas jag att alla partier har vaknat på den här punkten och kan stå bakom ett förslag till förstärkningar.
Herr talman! Om både Birgit Rodhe och jag har vaknat är vi i alla fall en bit på väg. Får man dessutom en schablon på t.ex. en lärarveckotimme per elev är det inget tvivel om att det skulle innebära en helt annan möjlighet för kommunerna att planera, att anställa lärare och att möta de här eleverna på ett riktigt sätt när de kommer till gymnasieskolan. Efter att med tester ha prövat elevernas språkförmåga kan sedan den stödundervisning som behövs sättas in. Jag tror att det är mycket angeläget att vi senast i budgetarbetet inför nästa budgetproposition får med de här frågorna. Men jag tror också — och är orolig för — att vi står inför en utslagningssituation om det inte även görs en del satsningar i höst.
Herr talman! En sådan förändring som en schablontilldelning skulle innebära — och den bör naturligtvis allvarligt övervägas — kan inte komma till stånd annat än genom förnyat riksdagsbeslut. T. v. menar jag alltså att vi får gå på den väg som jag hittills har anvisat här — att försöka se till att kommuner som Göteborg och andra, som upplever tillgångarna som alltför begränsade, kan få möjlighet att redan under nästa läsår få en bättre tilldelning inom gällande ram.
Herr talman! Det är angeläget att Birgit Rodhe i nästa års budgetarbete ordentligt överväger möjligheterna att gå över till en schablon. Det kommer att underlätta oerhört för kommunerna och för invandrareleverna.
Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att i gymnasieskolan möjliggöra skilda undervisningsgrupper i nybörjarspråk för svenska elever och för elever, för vilka det aktuella språket är hemspråk. Eleverna på gymnasieskolans treåriga linjer måste välja ett C-språk och eleverna på tvåoch fyraåriga linjer har möjlighet att välja ett sådant språk. Invandrarelever med annat hemspråk än svenska kan byta ut ett modernt språk på timplanen mot sitt eget hemspråk. Enligt bestämmelserna i 8 kap. 20 § skolförordningen får undervisning i C-språk anordnas om elevantalet är lägst åtta vid undervisningens början. F.n. förekommer det att svenska elever och hemspråkselever bildar en gemensam undervisningsgrupp i C-språk, om svårigheter föreligger att få till stånd undervisningsgrupp om minst åtta elever. I det fall gemensam undervisning i C-språket av svenska elever och hemspråkselever visar sig vara problemfylld, kan hemspråkseleverna erhålla separat undervisning i sitt hemspråk inom ramen för hemspråksresursen. Hemspråkseleverna kan också avlägga särskild prövning i sitt hemspråk. Om antalet återstående elever i C-språksgruppen därvid kommer att understiga åtta, får undervisningen i första hand slutföras i den årskurs som inletts. Därefter, om en eller två årskurser återstår av lärokursen, kan undervisningen bedrivas med samma låga elevantal endast om länsskolnämnden medger det. I regeringens nyligen framlagda proposition om läroplan för grundskolan m.m. förutskickas en översyn av språkprogrammet i gymnasieskolan. Jag vill erinra om att skolöverstyrelsen 1975 lade fram ett förslag till ett nytt språkprogram för gymnasieskolan, som har överlämnats till gymnasieutredningen. Inom ramen för en översyn av språkundervisningen igymnasieskolan menar jag att man även bör behandla de problem som tas upp i frågan.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Rodhe för svaret på min fråga. Skolministern pekar däri på de arrangemang som är möjliga att vidta, om problem uppstår vid gemensam undervisning av svenska elever och hemspråkselever. Det heter ju dock C-språk — vilket är benämningen på ett nybörjarspråk. Ett hemspråk är inte ett nybörjarspråk, och självfallet är både metodiken och målen annorlunda i dessa båda fall. Det kan då inte vara riktigt, att invandrarelever utan begränsning kan välja sitt hemspråk som C-språk. De åtgärder som föreslås — separat undervisning inom ramen för hemspråksresursen och särskild prövning i hemspråk — utnyttjas redan där så är möjligt. Det var också för att få svar på vad man gör, om antalet elever efter de omtalade arrangemangen sjunker under minimiantalet åtta, som jag ställde min fråga. I svaret sägs att undervisningen får fortgå med samma låga elevantal endast om länsskolnämnden så medger. Det är just detta förhållande som är så otillfredsställande. De elever som i årskurs ett av en treårig linje väljer ett något annorlunda språktillval kan aldrig vara säkra på att de får fullfölja den utbildning de valt. En sådan ordning stimulerar knappast svenska elever att välja ett invandrarspråk som C-språk. I alla diskussioner om invandring och invandrares anpassning till ett tryggt och meningsfullt liv i Sverige talar vi varmt om vikten av information till och undervisning av svenskarna i invandrarkunskap. Vad kan vara mer fundamentalt i ett sådant arbete än att lära sig ett invandrarspråk? Generösare regler för gruppbildning borde därför kunna tillämpas i sådana fall. Statsrådet talar om anpassningen av språkprogrammet i gymnasieskolan tillden nya läroplanen. Denna läroplan träder i kraft 1982/83, och först då kan ett nytt språkprogram för gymnasieskolan införas. Det innebär att ytterligare tre läsår går, med bestående osäkerhet om möjlighet att fullfölja ett valt invandrarspråk. Skulle inte statsrådet kunna ta initiativ till att någon form av specialbestämmelser införs tills det nya språkprogrammet för gymnasieskolan träder i kraft?

Herr talman! Jag förstår att för den som har konkret erfarenhet av de här problemen dessa kan te sig svåra, och jag är tacksam för att Ylva Annerstedt har tagit upp dem. Problemen är naturligtvis inte främmande för vare sig skolöverstyrelsen eller utbildningsdepartementet, men det är viktigt och värdefullt att de på detta vis konkretiseras. Det är emellertid en fråga om resurser, och vi skall överväga om det finns möjligheter att lägga fram förslag på området. Jag vill bara göra ett par observationer i detta sammanhang. Skolöverstyrelsen arbetar f. n. med timplaner för hemspråksundervisning, även på gymnasiet. I höst utges en timplan för finska. Jag tror mig kunna säga att man också tar upp frågan om vad som kan fordras för att kunna åstadkomma en undervisning, som ger rättvisa både åt de svenska elever som kan vilja välja sina kamraters hemspråk som C-språk och för dem som har ett motsvarande språk som hemspråk. När det gäller grupper som minskar i andra årskurser än den första är det min erfarenhet att länsskolnämnderna ofta är generösa i sin bedömning av frågan om fortsatt undervisning. Praxis är att man medger undervisning med lägre timtal för hemspråkseleverna. Därmed kan man få någon timme över också för de svenska eleverna, men det är en resursfråga. Vidare skulle jag vilja fråga Ylva Annerstedt om det ändå inte kan vara möjligt för en smidig skolledare att just med sådana arrangemang åstadkomma en integration mellan invandrarelever och svenska elever, så att de delvis får gemensam undervisning. Invandrareleverna kan vara en resurs för sina svenska kamrater. Samtidigt kan man tillgodose deras speciella utbildningsbehov på något annat sätt — genom en gruppdelning eller vad man nu kan åstadkomma.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för att Birgit Rodhe är så positivt inställd när det gäller att försöka lösa denna fråga. Jag tror att osäkerheten hos många är den springande punkten — man ser det som ett tungt vägande skäl mot att välja invandrarspråk som ett C-språk — och att generösare regler kanske kan stimulera fler svenska elever till att lära sig något av de stora invandrarspråken. Birgit Rodhe tog upp frågan om inte invandrarelever kan fungera som en resurs för sina svenska kamrater. Helt visst kan en smidig skolledare på något sätt åstadkomma ett sådant arrangemang. Det är väl bara det att metodiken är en helt annan när det gäller att undervisa i ett nybörjarspråk. Att i samma undervisningsgrupp ha elever som helt flytande talar ett språk och elever som är alldeles obevandrade i detta språk är naturligtvis mycket svårt. Men att man på olika sätt kan arrangera ett samarbete är självklart. Jag vill än en gång tacka för att Birgit Rodhe ändå vill se över det här problemet.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag anser det rimligt att ett föräldralöst barn med eget kapital skall beskattas hårdare beroende på om förmyndaren har egen förmögenhet. Karin Ahrlands fråga torde avse den sambeskattning som sker i fråga om fosterföräldrars och fosterbarns förmögenhet. Regler om detta infördes genom lagstiftning år 1970. En bakgrund till lagändringen var att man ville så långt möjligt jämställa fosterbarn med andra barn. Härigenom kunde fosterföräldrar medges samma rätt till t.ex. förvärvsavdrag och skattereduktion som andra föräldrar. Ett fosterbarn fick vidare samma lättnader som andra barn vid arvsbeskattningen. Å andra sidan kom sambeskattningsreglerna vid förmögenhetstaxeringen att omfatta även fosterbarn. Enligt min mening finns det inte anledning att införa en särregel för de fosterbarn vars förmögenhet — i förekommande fall tillsammans med fosterförälders — överstiger 200 000 kr.
Herr talman! Jag får tacka budgetoch ekonomiministern för svaret. Jag kan bara beklaga att det inte är mera positivt. Barn är ett allmänt begrepp som gäller alla människor under 15 eller 18 år. Sedan indelar vi barnen i olika kategorier beroende på deras förhållanden till mer eller mindre närstående vuxna — egna barn, adoptivbarn, styvbarn och fosterbarn. Adoptivbarn och egna barn skall i alla sammanhang behandlas lika. Det är självklart. Men för fosterbarn gäller ibland andra regler, och det är lika självklart. När det gäller beskattningen behandlas alla lika, och det får ibland mycket underliga följder. Barn som har förmögenhet sambeskattas med sina föräldrar. Sambeskattning är enligt min och många andras mening något principiellt galet, vare sig det gäller äkta makar eller andra familjeförhållanden. Det har jag förstått är en uppfattning som många anser sig ha principiellt, men allas rädsla för skatteflyktsaspekten medför att få vill ändra på systemet nu. Jag undrar bara när. Jag kan också, herr talman, förstå att skatteflyktsaspekten spelar en viktig roll när det gäller föräldrar med egna bröstarvingar. Men i ett sådant fall som det jag åsyftar — som nyligen har avgjorts i regeringsrätten — handlar det definitivt inte om något försök till skatteflykt. En släkting har där förordnats till förmyndare för ett föräldralöst barn och självfallet också tagit barnet till sig. Båda har viss förmögenhet, och var och en av dem får betala åtskilliga tusen kronor mer i skatt på grund av den andres förmögenhet. Det tycker inte jag är rimligt. Det kan i ett sådant här fall också ifrågasättas om förmyndaren förvaltar barnets egendom ”med omsorg och nit”, som det står i föräldrabalken, och ser till att medlen används till nytta för myndlingen —- myndlingen får ju på grund av förmyndarens pengar betala högre skatt. Det ligger också en viss fara i att det kan bli svårt att finna villiga vuxna förmyndare till barn utan föräldrar, om barnen råkar ha förmögenhet. Herr talman! Det här är inget stort problem så till vida att det säkert bara handlar om ett fåtal människor, men för dem måste i en sådan situation verkan av reglerna bli helt orimlig. Jag skulle därför vilja ha åtminstone ett uttalande från budgetministern om att han är beredd att undersöka hur man skall kunna komma till rätta med problemet.
Herr talman! Detta är ett exempel på de svåra avvägningsproblem som finns på många områden inom skattepolitiken. Det finns ju starka skäl för att jämställa fosterbarn med andra barn. Den uppfattningen kom i vart fall riksdagen till när den beslutade anta gällande lag. Accepterar man den principen fordrar konsekvenserna att den också tillämpas i de fall då den kan leda till högre skatt, t.ex. just genom att fosterbarn och fosterföräldrar samtaxeras vid förmögenhetsbeskattningen. Jag vill påminna om att skatteutskottet nyligen behandlade en motion som berörde detta spörsmål. Skatteutskottet erinrade då i sitt betänkande, nr 55, om att fosterbarn i arvsskatteavseende utan någon begränsning jämställs med egna barn, och utskottet uttalade att det enligt utskottets mening finns skäl som talar för att man bör anlägga samma synpunkter när det gäller förmögenhetsskatten. Jag tycker det ligger rätt mycket förnuft i detta skatteutskottets uttalande om att man bör ha en viss konsekvens i sitt synsätt. Därför kan man inte bara bryta ut denna delfråga och ändra skattereglerna för den utan att det får konsekvenser över huvud taget för synen på fosterbarn och andra barn. Frågan bör i stället ses i det större sammanhang som sambeskattningen utgör. På den frågan är jag beredd att fundera vidare.
Herr talman! Jag vill bara erinra om att fosterbarn inte har någon absolut arvsrätt. Det är inte alls säkert att ett fosterbarn som har betalat högre inkomstskatt för den skull kommer att få något arv som hon eller han får betala lägre arvsskatt på. Men jag kan förstå vissa principiella åsikter i frågan. Jag tycker det var positivt att budgetministern sade sig vara villig att se över hela sambeskattningssidan. I så fall räknar jag med att budgetministern håller på samma principer som jag, nämligen att vi bör ha en fullständigt individuell beskattning. Då är det bra om fosterbarn behandlas som andra barn.
Herr talman! Jag skall inte, innan översynen är gjord, ställa någon prognos om vilken slutsats jag kommer till. Jag är medveten om att man kan anlägga vissa principiella och kritiska synpunkter på nuvarande regler. Men det finns — och det tror jag att Karin Ahrland är medveten om —- synpunkter också i den andra vågskålen, som gäller tillämpningen och möjligheterna att undvika skattefusk och skatteflykt, och de måste givetvis också tillmätas stor tyngd när man utformar en ny lagstiftning. Vi skall titta på det här, och då får vi se vad vi kan komma fram till.

Herr talman! Karin Nordlander har frågat mig om jag kan ge garanti för att det s.k. EAN-systemet inte innebär en försämrad prisövervakning för konsumenterna. EAN-systemet innebär bl.a. att det kommer att finnas en kod på varje förpackning, som läses av optiskt i kassan. Detta innebär att varje vara inte i och för sig behöver vara prismärkt. Jag är positiv till åtgärder som ökar produktiviteten inom handeln. Detta är ju ett sätt att hålla priserna nere. Rationaliseringar får dock inte ske på bekostnad av konsumenternas möjligheter att följa och kontrollera priser. Tvärtom anser jag att prisinformationen är en av de viktigaste delarna i det konsumentpolitiska arbetet. Här finns inte utrymme för kompromisser. Konsumenterna måste erbjudas erforderlig information. Låt mig först erinra om att man med stöd av marknadsföringslagen kan kräva att näringsidkare vid marknadsföringen lämnar sådan information som är av väsentlig betydelse från konsumentsynpunkt. Givetvis gäller denna regel också EAN-märkningen. Konsumentverket har under en tid haft överläggningar med handeln om hur prisinformationen skall utformas i ett system med EAN-kodning. En överenskommelse beräknas kunna träffas inom kort. Enligt vad jag inhämtat kräver konsumentverket att prisuppgifter skall finnas på hyllan i direkt anslutning till varan eller i varans omedelbara närhet i butiken samt i klartext på kassakvittot. Mot bakgrund av vad jag erfarit om de pågående förhandlingarna mellan konsumentverket och berörda branschorganisationer har jag f.n. inte anledning att befara att EAN-systemet kommer att få negativa konsekvenser för konsumenternas prisövervakning.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret. Men jag måste säga att handelsministerns slutsats, att han f.n. inte har anledning att befara att EAN-systemet kommer att få negativa konsekvenser för konsumenternas prisövervakning, inte ger någon garanti för konsumenterna. I riksdagens protokoll från den 2 februari i år kan vi läsa följande uttalande av handelsminister Cars: ”Den liberala regeringens konsumentpolitik grundar sig på övertygelsen att det är både riktigt och nödvändigt att stärka konsumentens ställning. I princip bör detta gälla med avseende på alla slags varor och tjänster, oavsett om de tillhandahålls av enskilda företag eller av stat och kommun.” Vidare konstaterade handelsminister Cars: ”Enskilda konsumenter är olika starka då det gäller att göra sig hörda. Konsumentintresset väger ofta lätt jämfört med andra samhällsintressen och andra samhällsgruppers krav.” Det är en helt riktig slutsats, för samtidigt som det tagits vissa initiativ för att förbättra konsumenternas ställning, så har den motsatta sidan — tillverkningsoch försäljningsorganisationen — förändrats i en riktning som sannerligen inte gjort inköpen enklare för konsumenterna. Utvecklingen mot stordrift, självbetjäning och ökat öppethållande, som inneburit allt mindre personell service, har från försäljningshåll kompletterats med mer raffinerade reklamoch marknadsföringsmetoder. De allt färre anställda har genom rationaliserade arbetsuppgifter mist kontakten med konsumenterna. Nu är det dags för nästa steg — datatekniken skall in i livsmedelsbutiken. EAN-systemet med koder i stället för prismärkning och datorer som håller reda på priserna skall införas. Prislapparna på varorna blir, som handelsministern sade, därmed överflödiga. Nu sägs från företagen att konsumenterna kommer att vinna på systemet genom att priserna kommer att hållas nere — ett löfte som jag betvivlar kan infrias. Prislapparna skall nämligen ersättas av pristavlor och hyllkantsmärkning, en märkning som kräver en helt annan ordning i sortimentet än den som i dag råder i butikerna. För detta krav, liksom kravet på jämförpriser som riksdagen varit överens om, tänker väl inte handelsministern pruta på? Till ytterligare nackdel för konsumenten men i första hand för de anställda är att EAN-systemet kommer att innebära en urholkning av arbetsuppgifterna. Systemet kommer att göra arbetet mycket tråkigt. Sakkunskap och prismedvetenhet försvinner hos de anställda, till förfång för konsumenten, som får ännu färre att fråga till råds. Och konsumenten kommer att mötas av en än mer serviceovänlig butiksmiljö än den nuvarande — en klar försämring.

Herr talman! Jag är tacksam för att Karin Nordlander så klart med citat redovisade den liberala grundinställningen till nödvändigheten av att stärka konsumenternas ställning på marknaden och att se till att informationen till dem förbättras. Som jag framhöll har EAN-systemet fördelar. Det ger ett effektivt styrmedel med förbättrade möjligheter för företagen att överblicka varugenomströmningar och priser. Om dessa möjligheter utnyttjas på rätt sätt, kan priskonkurrensen mellan företagen öka. Jag är övertygad om att både Karin Nordlander och jag välkomnar en sådan utveckling. Det är ju utomordentligt värdefullt om vi kan hålla prisökningarna nere. Att det är ett starkt konsumentintresse är också alldeles uppenbart. Jag vill stryka under att EAN-systemet, för att kunna accepteras från konsumentsynpunkt, måste tillgodose vissa krav. Vi måste kräva att all prisinformation är tydlig och lättillgänglig. Informationen måste vara lätt att hänföra till den vara den avser. Systemet är tänkt att fungera så, att det på hyllan vid varan eller på annat sätt i omedelbar anslutning till varan skall finnas en tydlig märkning. Kraven på att företagen skall ha ordning i hyllorna kommeraatt bli mycket stora. På den punkten delar jag helt Karin Nordlanders uppfattning. Dessutom tillkommer informationen på kvittot om vad man har köpt och vad det kostar. Det är enligt min mening en för konsumenten mycket viktig informationskälla i det nya systemet. Jag vill också framhålla att det är viktigt att konsumenterna får tid på sig att vänja sig vid systemet. Det är därför angeläget att EAN-koden, om den införs, under en övergångstid används parallellt med vanlig prismärkning. Ett nytt system måste utformas på ett sådant sätt att det underlättar för prismedvetna konsumenter. Den nya tekniken lägger ett stort ansvar på handeln när det gäller prisinformationen.